Fru talman!

Fru talman! Jag trodde att jag gjorde alldeles klart vad jag menade. Jag gjorde ingen antydan om korruption, herr Svensson i Eskilstuna. Jag framställde en öppen anklagelse för att två av riksdagens partier i egennyttans intresse har lagt fram och driver igenom ett förslag. Det är inte en antydan. Det är en öppen anklagelse. Däremot vill jag inte ett ögonblick ironisera över den insats som arbetarrörelsen under en lång följd av år har gjort för att hålla liv i icke lönsamma tidningar. Jag har bara konstaterat att när det gällde högerpressen och den liberala pressen räckte inte viljan men förmågan till 10 miljoner kronor till vardera. Men när det gäller den s.k. A-pressen räckte förmågan till 81 miljoner kronor under samma tid. Det finns ingenting av ironi i detta. Jag har inte lagt fram något förslag om hur man borde utforma ett presstöd. Många har talat om det tidigare i dag. Det finns — låt oss här använda det ordet — antytt i en partimotion från moderata samlingspartiet, Olle Svensson och jag, som båda är en sorts tidningsmän, vet att det finns andra vägar än de här föreslagna, Vi har att härnäst behandla på föredragningslistan ett förslag om förbättrad offentlig information. Det är ett ganska futtigt förslag, sedan staten i årtionden åkt snålskjuts på det som man med viss rätt kunnat räkna med som pressens nyhetsintresse. Ett enda exempel som inte är nämnt i dag: Varje biografägare, varje teaterdirektör får till annonspris kungöra sina program; det halvstatliga Sveriges Radio får varje dag sitt program gratis kungjort i alla Sveriges tidningar. Det finns många fler exempel. Om staten hederligt hade gjort rätt för sig under gångna årtionden, hade läget i dag varit ett annat. Och kom inte och säg att om staten skulle annonsera t.o.m. efter samma grunder som kommersiell annonsering sker skulle det vara ett ytterligare stöd till de redan rika tidningarna. Det är inte sant, Varje annonskrona som tillföres en andratidning med liten annonsmängd är flera gånger mera värd än samma krona tillförd en stor tidning med stor annonsmängd. I extremfallet kan man säga att omsättningsökningen är nettovinst för den lilla tidningen med liten annonsmängd och kan bli en förlust och i normala, lyckliga fall en 8—-10-procentig omsättningsvinst för den stora tidningen med stor annonsmängd. Det skulle bli ett selektivt stöd men utan diskriminerande inslag, herr Svensson.

Fru talman! Herr Svensson i Eskilstuna har talat rätt länge och ingående om de problem vi i dag har att debattera.

Det fanns skäl till selektiva åtgärder till förmån för andrahandstidningar utan att för den skull pengarna skulle tas från en annonsskatt med åtminstone i nuvarande läge klart negativa verkningar för branschen i stort. Det hade som FOLKET påpekat varit fullt motiverat att invänta reklamutredningens förslag, innan några åtgärder vidtagits på reklamskattens område. Som det nu är blir effekterna av förslagen diskriminerande.” Jag tycker att det kan vara intressant att konstatera vad denna tidning har skrivit i anslutning till vad dess chefredaktör i dag har uttalat. Men, fru talman, det var egentligen ett annat förhållande som föranledde mig att begära ordet, nämligen hur annonsskatten också drabbar det totala svenska näringslivet. Det är något ganska underligt att regeringens alla förslag nästan alltid tycks innebära nya pålagor för näringlivet. Så är det också med det lagförslag som nu behandlas och som i vardagslag kallas för ”annonsskatt” men som för den i första hand berörda branschen — nämligen pressen — är en fråga om en tvångsvis genomförd omfördelning av inkomsterna. Det presstöd som så väl behövs för att bevara en fri och demokratisk press — det har talats mycket om det i dag, och det är riktigt — borde ha en generell karaktär, konkurrensneutral mellan de olika företagen inom branschen, och inte utformas som en försämring av vissa företags konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Men det är inte bara tidningarna som drabbas. Det blir i första hand det enskilda näringslivet som belastas med en straffbeskattning på sin marknadsföring, Inte minst när det gäller att introducera nya produkter vet vi att marknadsföringen är nödvändig. Den är också nödvändig för att allmänheten — köparna — skall kunna dra nytta av dessa nya produkter. Jag vågar påstå att reklamen är ett viktigt konkurrensmedel som ingen företagare i dag kan undvara, speciellt inte i det hårdnande konkurrensklimat som vi alla i dag upplever. Antingen måste de olika företagen skära ned sina annonskostnader — och därmed också försämra förhållandena för den press som måste stödjas — eller också får de kalkylera med högre priser på sina produkter. Inom de flesta branscherna är också vinstmarginalerna i dag synnerligen knappa, och det finns inte så värst mycket att hämta till ett presstöd. Även icke producerande branscher har behov av reklam — jag tänker i detta sammanhang exempelvis på turistnäringen, som man talar så mycket om och som alla tror kommer att betyda alltmer för det här landet. I vissa industriellt förhållandevis svaga områden, som t.ex. Norrland och Gotland, utgör turistnäringen, det har vitsordats i många sammanhang, en ganska väsentlig inkomstkälla för befolkningen. Men turistindustrin måste annonsera om vad den har att erbjuda — det behöver den sannerligen göra i den hårdnande konkurrensen och inte minst för att tävla med alla utlandsresor. Redan hårt trängda branscher skall alltså bidraga till att finansiera stödet åt en annan hårt trängd bransch — det är kontentan av förslagen. Finansminister Sträng är, tycker jag, en mycket robust människa och passar illa i den romantiska rollen som Robin Hood, som tog från de rika och gav åt de fattiga.

Det är ju för övrigt allmänt omvittnat från pressens folk att en höjning av annonspriserna — vare sig den orsakas av skattehöjningar eller annat — alltid tycks medföra en koncentration av annonseringen till de större tidningarna på de mindres bekostnad. Det har sagts här i dag av folk som är insatta i problemet, och jag tror att det är ett riktigt konstaterande, Då är det fara värt att en onödig höjning av annonspriserna — och som en sådan betraktar jag denna skatt — kommer att leda till att de mindre tidningsföretagen får det ännu svårare att få annonser, och det var väl, herr finansminister, inte det som var meningen med det hela. Finansminister Strängs annonsskatt och presstöd är, tycker jag, en märklig företeelse. Enligt uppgift lär det bara finnas något enda industriland som beskattar annonser, I vissa u-länder är däremot annonsskatt någonting rätt så vanligt. Men jag hoppas verkligen att inte finansministern med sitt förslag om annonsskatt menar att han börjar betrakta Sverige som ett u-land, för det vore ju högst beklagligt. Det är också anmärkningsvärt, anser jag, att herr Sträng inte har gjort någon utredning om verkningarna av den här annonsskatten. Han nöjer sig med att — med en viss förkärlek tycks det — belasta och ta ifrån det näringsliv vars framgång i alla fall är en nödvändighet för hela vårt välstånd. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka avslag på propositionen 28 och bifall till reservationen 2 i skatteutskottets betänkande nr 30.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Hovhammar att jag är glad över att ha en sådan trogen läsare i Småland av tidningen Folket. Men jag skulle också vara glad, om han lyssnade på mig, då jag talar i debatterna här. Jag upprepade ungefär samma sak i mitt anförande såsom kritik, men jag tillfogade att den kritiken efter de ändringar som gjordes från det i finansplanen tillkännagivna förslaget till propositionsskrivningen mildrade min kritik och gjorde att jag kan acceptera det här förslaget.
Herr talman! Finansministern har i ett par repliker i dag på eftermiddagen försökt förneka att han tidigare talat om att ”klämma åt” de största tidningarna med annonsskatten. Får jag därför till slut till kammarens protokoll läsa in vad herr Sträng sade, när han i TV intervjuades om årets statsverksproposition. Citatet är taget ur Pressens Tidning nr 2 1971. Gunnar Sträng: ”Man kanske skulle kunna säga så här. Avsikten är ju att klämma åt den allra största tidningen, de allra största tidningarna, som skulle ha en viss möjlighet att bära den där klämmen men att hjälpa de små och mindre som inte har möjlighet att leva vidare i samhället.” Herr Sträng har alltså talat om att ”klämma åt” vissa tidningar, ett uttalande som han i debatten tidigare i dag inte ville kännas vid.
Herr talman! Jag avlyssnade med stort intresse det här citatet. Det gav faktiskt någon annan nyans än vad herr Ahlmark ville göra gällande i inläggen under förmiddagen, då herr Ahlmark brutalt uttryckte det på det sättet att finansministern talade om att ”klippa till” och ”klämma åt” och hänvisade till inlägg som jag hade gjort här i kammaren, som han sedermera reducerade till ett inlägg i Sveriges Radio. Även med det här sista refererandet av det hela ger inlägget ett annat intryck än vad herr Ahlmark ville göra gällande. Men, herr talman, vad jag egentligen hade anledning att begära ordet för var för att ge herr Hovhammar en upplysning. Det är sju stater i Amerika som i dag tillämpar en annonsskatt, och fr.o.m. i år sker det även i New York City, där man har beslutat att införa en 6-procentig annonsskatt som skall ge 300 miljoner kronor. Jag hade ett behov att lämna den kompletterande upplysningen eftersom herr Hovhammar trodde att man möjligen i någon underutvecklad nation skulle kunna hitta på något liknande,

Herr talman! Jag upplever det som mycket positivt att finansutskottet i sitt betänkande ser samhällsinformationen som en kommunikation mellan myndigheter — statliga och kommunala — och medborgarna, inte ensidigt i riktning uppifrån och nedåt utan också i den andra riktningen: nedifrån uppåt. Det är viktigt att utskottet uttalar att samhällsinformation behövs för att möjliggöra för medborgarna att hävda sina idéer och intressen i den demokratiska processen och därmed påverka samhällsutvecklingen. Mot den bakgrunden välkomnar jag att ett enhälligt utskott godkänt de i propositionen förordade riktlinjerna för dagspressannonsering. Samhälleliga organ kan inte som informationsutredningen framhållit uteslutande bygga på erfarenheter från näringslivets kontaktverksamhet. För samhällsinformationens del är det inte acceptabelt om den nuvarande till kvantitativa data begränsade mediastatistiken leder till snedvridningar i valet av mediakanaler och därmed till diskriminering av vissa konsumenter och konsumentgrupper i fråga om information. Från den utgångspunkten är det betydelsefullt att i utskottets betänkande slås fast att i den mån dagspressannonsering kommer i fråga bör, som anföres i propositionen, annonsering ske i samtliga dagstidningar. För att denna princip skall få ett verkligt innehåll är det dock viktigt att finansministerns förslag att varje annons i princip skall vara av samma format i samtliga dagstidningar förverkligas. Med tanke på att det överlåtes till den föreslagna nämnden att här göra en avvägning skulle jag uppskatta om utskottets företrädare ville precisera vad som menas med skrivningen att huvudregeln inte skall tolkas bokstavligt. Innebär detta att man skulle formatdifferentiera annonserna inom vad som skulle kunna kallas gruppen vanliga dagstidningar, kan resultatet lätt bli en diskriminering av vissa tidningar på tämligen godtyckliga grunder, eftersom beslutsunderlaget för en sådan differentiering efter exempelvis observationsvärdet av annonsen är mycket bristfälligt.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna har önskat en precisering av innebörden av några formuleringar i finansutskottets betänkande, där vi något diskuterat den situation som uppstår när dagspressannonsering i samtliga dagstidningar kommer i fråga. Vi säger där att principen att varje annons bör vara av samma format i samtliga dagstidningar inte bör tolkas bokstavligt. Annonsens storlek bör stå i rimlig proportion till tidningsformat och observationsvärde. Vi säger också att det bör ankomma på den föreslagna nämnden att här söka sig fram till en rimlig avvägning. Det är bra att denna fråga har tagits upp, ty det är en viktig fråga. Eftersom saken inte har berörts särskilt utförligt i propositionen önskade vi i utskottet säga att vi inte ville se alldeles horribla effekter av ett sådant här stadgande. Dagstidningar är redan i dag ett vidsträckt begrepp, och ingen vet hur de kommer att utvecklas framöver och vilken sorts blad som kan bli dagstidningar. Jag vill alltså säga till herr Svensson i Eskilstuna att i fråga om gruppen vanliga dagstidningar som vi i allmänhet avser när vi talar om dagspress — tidningar med inoch utländska nyheter, politisk åsiktsbildning och varierande stock av annonser — existerar inte problemet. För dem bör principen tillämpas strikt oberoende av upplagestorlek, utgivningsort och spridningsområdets storlek. Problemet uppkommer när det gäller de mer speciella dagstidningar som nu finns eller som kan uppstå. Där får man, har vi sagt, söka sig fram till en lämplig avvägning. I fråga om tidningar med likvärdiga budskap och samma syfte bör enligt vår mening principen tolkas strikt. Jag tror sålunda att jag kan lugna herr Svensson i Eskilstuna och de andra tidningsmän i kammaren som eventuellt har läst in någonting annat i utskottets betänkande.
Herr talman! Jag är fullt nöjd med den deklarationen från utskottets företrädare. Jag tror att det är viktigt att vi kommer fram till att samhällsinformationen måste prioritera dem som gör köpmotstånd — de som av olika orsaker har varit obenägna att ta till vara sina medborgerliga rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter mot samhället. Med ett sådant synsätt får landsortspressen en betydligt viktigare roll som kanal för myndigheternas annonsering. Den mindre lokalpresen är ofta en säkrare väg till de svårtillgängliga medborgargrupperna än storstadsdrakar, och man får inte låta sig bedras av ofta missbrukade kontaktkostnadsbegrepp som ger en skev uppfattning om lönsamheten av lokalpressannonsering. Jag är som sagt fullt nöjd med herr Ekströms svar på min fråga.

Herr talman! Att vara eller inte vara — det har hittills varit frågan i spelet om hyresregleringen. Det spelet har hittills visat upp osäkerhet hos pjäsförfattaren — regeringen — irritation över vissa medagerande och in i det sista en löslig regi i fråga om den fasta ensemblen. Trots detta tillåter jag mig tro på att sista akten och finalen kan få ett gott mottagande om den inte blir för lång. Regeringsförslaget har två huvudpunkter. Den första är att hyresregleringslagen ändras för att underlätta en övergång till allmänna hyreslagens skyddssystem med dess möjligheter att åberopa spärregler som skall passa en balanserad marknad — 48 § — och även en bristmarknad — 55 §. Den andra huvudpunkten i regeringsförslaget är att lagens fortsatta giltighet bestäms till utgången av år 1974. Det utskottet haft att bedöma är det konkreta lagförslaget. Det är dock klart — och det sägs även i motioner med diametralt skilda utgångspunkter — att det intressanta ligger i att pröva förslaget insatt i ett längre perspektiv. År 1967 föreslog regeringen att hyresregleringen skulle avvecklas. Då ansågs hyreslagens regler — närmast då hyresspärrarna för bostadslägenheter — kunna godtas som ersättning vid en avveckling. Diskussionerna kring återkallandet av 1967 års proposition gällde övergångsfrågorna och inte den principiella konstruktionen av spärreglerna. År 1968 förklarade dåvarande justitieministern att han vidhöll sin principiella uppfattning att lagstiftningen på hyresområdet borde fullföljas enligt 1967 års riktlinjer. Det bör nu erinras om att frågan om dessa hyresspärrar tilldrog sig begränsad uppmärksamhet under remissbehandlingen av hyreslagstiftningssakkunnigas förslag. Under riksdagsbehandlingen år 1968 framfördes kritik mot dessa regler endast i kommunisternas partimotion, och utskottets utlåtande innebar en enhällig tillstyrkan. I propositionen har vår nuvarande justitieminister inte helt klarlagt sin position. Han säger att hyresregleringen ”på sikt bör ersättas av effektiva hyresspärrar i den allmänna hyreslagen”. Det framgår inte klart om han nu har någon egen kritik mot reglernas effektivitet eller om han bara håller dörren öppen för vad den påbörjade enkäten kan ge. Utskottet har försökt se bort från att justitieministern kanske endast försöker att pacificera sina egna led och tolkat honom så att uttrycket närmast avser att hålla dörren öppen för eventuella förslag. Det angivna syftet med ändringarna i hyresregleringslagen, att underlätta en avveckling, förslagen om partiell avveckling och löftet om en kraftig regional avveckling kan knappast tyda på annat än att målet är detsamma nu som 1967. Med den här bakgrunden har utskottets majoritet tagit förlängningsförslaget som sådant. Centeroch folkpartirepresentanterna i utskottet har ansett att kursen också kan slås fast med ett direkt uttalande om att det här är den sista förlängningsperioden. Det skulle vara strutspolitik att inte öppet göra det klart genom ett bifall till reservationerna 2 och 3 a. Även om de flesta socialdemokrater nog också kunnat gå på den linjen är väl deras diffusa skjutande av frågan på framtiden förklarlig med deras handlingstraditioner. Moderaternas agerande i den här frågan är mera svårförklarligt. Visserligen hävdar de i reservationen 1 att regleringen kan avskaffas genast, men då en stark majoritet fäller dem i fråga om tidpunkten borde det vara naturligt att de åtminstone i andra hand biträder förut nämnda reservationer. Deras ställningstagande är kanske än mera svårförklarligt om man erinrar sig högerns reservation i tredje lagutskottet år 1968 i anledning av motionen av herr Lundberg i första och fröken Ljungberg i andra kammaren. Där gjordes klara uttalanden till förmån för en mjuk övergång genom att tillämpa hyresregleringslagens 6 §. Tankarna om den mjuka övergången tillgodoses nu genom propositionsförslaget, och övergångstidens mål måste ju vara avveckling. För en prisreglering av hyrorna som strikt knyter an till kostnaderna i det enskilda fallet — och i vissa fall inte ens det — är fortfarande vänsterpartiet kommunisterna. Motiven tar ingen hänsyn till hyressplittringens negativa sidor. Jag har för min del inte riktigt kunnat inse att linjen är konsekvent ens enligt motionärernas egna värderingar. Är man då emot hyresutjämning också inom de allmännyttiga företagen? Om inte, så måste syftet vara knutet helt till oviljan mot fastighetsägarvinster och markvärdestegring. I så fall är väl de traditionella formerna mer konsekventa: beskattning, tomträtt, kommunalt byggande, expropriation. Jag kan inte besvara den frågan. Men frågan kanske bör ställas ändå för den händelse att någon tror att det bästa är att låta värdestegringarna fördelas mellan hyresgäster efter inflyttningsår och inte låta samhället fördela ett konsumtionsstöd efter behov. Jag har hittills hållit mig till de mer principiella frågorna. Avsikten har varit att betona vissa grundläggande synpunkter som annars lätt kommer bort vid behandlingen av ett ärende med så mycket tekniska komplikationer som detta. Huvudtesen måste vara att slå fast att propositionen i stort tillgodoser kraven på att underlätta en avveckling och att hyresregleringslagen i föreslagen form utgör lämpliga övergångsbestämmelser inför en avveckling som nu kan bestämmas i tiden till år 1974. De antagna hyreslagsprinciperna för hyresspärrarna har inte företett några avgörande brister. Om enkäten visar på något som kan förbättras får detta prövas som en reform bland reformer. Med siktet inställt på en avveckling av hyresregleringen år 1974 blir bedömningen av lagförslaget i övrigt en prövning om det tjänar det syfte som justitieministern själv angett — att underlätta en avveckling av regleringen. Under denna senare avdelning vill jag föra också förslaget att avveckla hyresregleringen för årgångarna 1958-1968. Förslaget verkar i riktning mot det angivna målet. Det som anförts mot förslaget går i allt väsentligt tillbaka på kostnadsideologin. Sedan kommer vi in på frågan om hyresregleringen för lokaler, den fråga där majoriteten i utskottet inte kunnat godta lagförslaget. Det är klart att man kortsiktigt kan resonera som de moderater som låtit sig överröstas tillsammans med socialdemokrater. De har sett avveckling som avveckling och förmodligen tyckt sig på så sätt vara konsekventa. Om dessa moderater hade haft linjerna mer klara för sig, hade de nog insett att vägen går rakare om man väljer en mjuk avveckling. Som jag nämnde förut anfördes 1968 i reservationer från högerhåll anslutning till en mjuk avveckling över hyresregleringslagens 6 § för både bostäder och lokaler. Denna mjuka avveckling förordades då i motion av fröken Ljungberg. Eftersom hon varit förhindrad att delta i utskottsbehandlingen i år vet vi ännu inte hennes ståndpunkt. Däremot har herr Nordgren biträtt en av de motioner som nu lett utskottet till att gå vägen över 6 § i fråga om lokalerna. Det avgörande för utskottets inställning har varit — som jag redan sagt — att prövningen skett med hänsyn till syftet att underlätta en definitiv avveckling. De två socialdemokrater som tillsammans med center och folkparti står för utskottets mening har visat sig mera lojala mot propositionens syfte än de som följt dess text. Grundfrågan är ju när allt kommer omkring, om det finns något verkligt skäl att avveckla regleringen vid olika tidpunkter för lokaler och bostäder i samma ort och samma hus. Här är det inte fråga om ett medeltal av tillgång och efterfrågan — det är fråga om en hyresnivå där kompensationsanspråk kan rikta sig ensidigt mot vissa lokaler. Övervältringsrisken är betydande, Till detta kommer att sådana anspråk då också — som lokalfördelningen nu är — riktar sig mot hyresgäster som är beroende av lokalen för sitt uppehälle och inte har några alternativ. Det skall dock göras klart att 6 § inte i nuvarande tillämpning står alltför långt från hyreslagen. Utskottet har därför förutsatt att hyresnämnd gör bruk av möjligheten att sätta bashyra när skyddssynpunkterna är avgörande. Hyresregleringen har också en direkt typ av besittningsskydd för lokaler. Vi har i utskottet övervägt möjligheterna att kombinera hyresregleringslagens hyressättning med hyreslagens indirekta besittningsskydd i hopp om att detta automatiskt skulle få ett bättre innehåll. Vi stannade dock för att detta var en alltför svår och osäker lösning. Vidare har det indirekta besittningsskyddet i vart fall på sikt vissa uppenbara nackdelar. Dessa diskuterades redan år 1968. Det är klart att man kan säga att det indirekta besittningsskyddet har ett visst värde genom att tillämpningen inte alltid kan förutses. Eftersom nu rätten till en arbetslokal eller rörelselokal i många fall är lika väsentlig som rätten till bostaden — jag tänker då särskilt på småföretagare och innehavarna av mindre rörelser — bör rörelseidkarens besittningsskydd vara lika starkt som bostadshyresgästens. Till detta kommer även kreditgivarnas intressen. Det är också på den linjen som utskottet stannat i sin bedömning. Diskussionerna härvidlag om hyresregleringen för lokaler och önskvärdheten av en samtidig avveckling utan övervältringsrisker har naturligt aktualiserat också frågan om hur besittningsskyddet för lokaler skall se ut på lång sikt. De nämnda ställningstagandena leder direkt till att riksdagen måste beställa en ändring i hyreslagen så att vi inte står i samma situation igen år 1974. Majoritetens avslagsmotivering talar inte direkt mot yrkandet utan hänvisar bara till den översyn som justitieministern anmält. I och för sig är det ett fall framåt att även kanslihuset nu delar oron för att det indirekta besittningsskyddet inte är bra. Argumenten är dock så pass klara att man även på den här punkten borde kunna gå till direkt handling och skriva om reglerna enligt vårt förslag. Reservationerna 8 och 9 från vänsterpartiet kommunisterna innebär bara en uppföljning av det allmänna resonemang som jag tidigare kommenterat. I fråga om att knyta hyran för privatfinansierade hus till statslånekostnaderna kan också sägas att det skulle medföra en retroaktiv tillämpning för många fastigheter som byggts under gällande finansieringsförutsättningar. Det skulle verkligen vara lök på laxen i en redan märklig konkurrenssituation. Slutligen har jag att något kommentera reservationerna 10 och 11, båda av närmast teknisk-administrativ natur. I den första — av centern och folkpartiet — förordas en närmast självklar förenkling av reglerna om rätt att gå till hyresnämnd. Har man inte förhandlat under ett år lär det inte bli bättre av att vänta. Retroaktiv hyra kan bli följden. I fråga om rätt att ta ut höjd bashyra förutsätter propositionen att alla avtal skall skrivas om. Centerpartister, folkpartister och moderater föreslår att gällande avtal skall förklaras medföra rätt att ta ut ersättning för ökade förvaltningskostnader vare sig denna ersättning kallas höjd bashyra eller generell hyreshöjning. Majoriteten har konstruerat en ganska subtil skillnad och hängt upp avslaget på denna. För min del vill jag stryka under att majoriteten därmed inte alltid tjänar hyresgästintressen. Det har förekommit uppgifter om att omskrivning av avtal ofta medför att hyresvärden i sådana sammanhang passar på att rensa bort vissa för honom olämpliga delar, Frågan är om inte omsorgen om hyresgäströrelsens arbetsuppgifter har lett till inte bara ökade kostnader och besvär utan också till ett beslut mot hyresgästintressena.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

Herr talman! De höga hyrorna är utan tvivel ett av de allra besvärligaste problem man har att brottats med när det gäller bostadspolitiken i dag. Vi hade tillfälle att belysa det problemet utförligt i den bostadspolitiska debatten här i riksdagen för några månader sedan, och jag skall därför inte nu gå in på den saken. Jag vill bara påminna om att man då nämnde flera förslag på åtgärder som skulle — det hoppades i varje fall förslagsställarna — bringa ner kostnaderna. Frågan om de höga bostadskostnaderna har ju också diskuterats livligt i pressen och på bostadskonferenser. Men det kan vara skäl att nämna i denna debatt att det ingenstans har varit särskilt vanligt att man rekommenderat fortsatt hyresreglering som bot mot de höga hyrorna. Tvärtom har de flesta, däribland också många av dem som säger nej till en avveckling av hyresregleringen i dag, varit överens om att regleringen i dess nuvarande form förr eller senare måste bort. Det är också ganska rimligt. Hyresregleringen tillkom som en kristidsreglering under exceptionella förhållanden, och den är svår att inpassa i vår nuvarande bostadspolitiska målsättning. Den är blind för vem de höga hyrorna drabbar. Med regleringen väljer man ut vissa hus och gör hyrorna där billigare än vad som motsvaras av efterfrågan och bruksvärde, men det är en slump vem som får nytta av de genom regleringen på det sättet nedpressade hyrorna: den ensamstående med goda inkomster eller barnfamiljen med mycket sämre försörjningsförmåga. Praktiskt taget alla är väl också numera överens om att regleringen har inneburit en snedvridning av utbudet. Den har hindrat en önskvärd rörlighet på bostadsmarknaden, den har lett till en stark hyressplittring och den bär utan tvivel en stor del av skulden för att äldre men fullt funktionsdugliga fastigheter där hyrorna varit måttliga har rivits och ersatts med en nyproduktion med för de gamla hyresgästerna i regel alltför höga hyror. Det har som sagt alla varit mer eller mindre överens om ganska länge, och därför borde också hyresregleringen rimligen vid det här laget ha varit avskaffad. Den slutsatsen kom regeringen till för fyra år sedan, men av mer eller mindre dunkla skäl drog man tillbaka sitt förslag, skyllande ömsom på att mittenpartiernas ändringsförslag omintetgjorde en påstådd politisk överenskommelse, ömsom på att det egna förslaget sedan det väl lagts fram visat sig vara så dåligt att det motiverade att man drog det tillbaka. Vad som gjort att regeringen i år, 1971, tvekat att lägga fram förslag om hyresregleringens avskaffande är ungefär lika dunkelt. Hyresrådet har med övertygande argument föreslagit att regleringen skall avskaffas, och de flesta eller kanske alla sakkunniga instanser och majoriteten av samtliga remissinstanser som yttrat sig har sagt ja till förslaget. Dessutom, och det är kanske det viktigaste, uppnådde parterna på hyresmarknaden, hyresgäströrelsen och Fastighetsägareförbundet, i höstas enighet om att regleringen borde avskaffas. Man kom också överens om regler som skulle leda till att övergången till de högre hyror som är ofrånkomliga i vissa hus blir så mjuk som möjligt. Trots detta har regeringen tvekat, och det enda skäl som återfinns i propositionen är att ett avskaffande av hyresregleringen kan komma att som det heter ”leda till icke godtagbara hyreshöjningar”. Att det blir hyreshöjningar i vissa hus om man avskaffar hyresregleringen är självklart och i viss utsträckning, kan man säga, meningen med en sådan reform. Det argumentet är alltså generellt och lika giltigt när man än aktualiserar ett avskaffande. Det var relevant 1967, kanske rent av mera relevant än för närvarande, eftersom hyressplittringen då sannolikt var större än den är nu, och då ansåg regeringen att regleringen kunde avskaffas. Det kommer även att vara aktuellt 1974 då vi nästa gång tvingas ta ställning till om lagen skall förlängas eller inte. Men argumentet att hyrorna i en del hus stiger om man avskaffar regleringen förklarar ju inte varför man i år gått ifrån både hyresrådets och hyresmarknadens parters rekommendationer att avskaffa regleringen. Efter att ha sagt detta, herr talman, har jag ändå anledning att erkänna att de modifieringar i hyresregleringslagen som regeringen föreslår innebär många viktiga förbättringar. Man avskaffar regleringen för hus byggda efter 1958, vilket innebär att ytterligare en 10-årsproduktion, eller ca 90 000 lägenheter, fritas från regleringen. Man återupptar den regionala avveckling som upphörde vid mitten av 1960-talet, vilket överensstämmer med de önskemål vi framförde i motioner när frågan var aktuell då. Därigenom fritas ytterligare ett relativt stort antal lägenheter från regleringen, får man förmoda. Dessutom avskaffas — och det kanske är den principiellt viktigaste förändring i hyresregleringslagen som propositionen föreslår — den generella hyressättningen genom beslut av myndighet. Man undanröjer därmed en av de allvarliga nackdelarna med regleringen, nämligen att den har lett till att hyrorna i vissa hus blivit för höga i förhållande till bostadsstandard och skick, medan de i andra hus blivit för låga för att medge godtagbart underhåll. De här förändringarna innebär såvitt man kan förstå dels att regeringen accepterar flera av de argument som ligger bakom kravet på regleringens avskaffande, dels att man därigenom konstruerar hyresregleringslagen så att den lättare låter sig avskaffas; den får så att säga fler inbyggda övergångsmekanismer. Det är detta vi från mittenpartierna tagit fasta på, när vi i en reservation till civilutskottets betänkande föreslagit att riksdagen i dag skall uttala sig för att hyresregleringen inte förlängs efter den 31 december 1974 och att propositionens modifierade hyresregleringslag till dess får utgöra övergångsbestämmelser. I förhållande till moderata samlingspartiets förslag innebär mittenpartiernas uppläggning att hyresregleringslagen avskaffas ett år tidigare och dessutom att övergången till en hyressättning enligt hyreslagens bestämmelser blir smidigare än om man enbart nöjer sig med en förlängning av den nuvarande lagen på bristorterna. På den punkten har moderata samlingspartiet gått ifrån hyresrådets förslag, som man i övrigt har stött sig på. På några punkter har vi emellertid velat föreslå ändringar i det framlagda förslaget till hyresregleringslag redan nu. Trots att herr Grebäck berörde detta skall jag i korthet nämna dem. Det gäller för det första förslaget att helt avskaffa hyresregleringen för lokaler. Nackdelen med det förslaget är inte i och för sig att regleringen försvinner — det räknar vi med att den förr eller senare måste göra — men att det uppstår en situation där samma fastighetsägare i samma fastighet kan komma att ha hyresreglerade bostäder och icke hyresreglerade lokaler. Som flera remissinstanser — bland dem affärsidkaravdelningen i Hyresgästföre ningen i Stor-Stockholm — framhållit är risken stor att en sådan fastighetsägare söker kompensera uteblivna hyreshöjningar på bostadssidan genom att höja hyrorna för de lokaler som ligger i fastigheten. Ofta rör det sig här om mindre företag med begränsad betalningsförmåga: butiker, hantverkslokaler, kemtvättar, kaféer etc.

Att detta skapar problem av social karaktär för de människor det berör är alldeles uppenbart. Det kan också leda till att värdefull närservice försvinner, framför allt i stadskärnornas bostadskvarter, där det fortfarande på vissa håll råder en överefterfrågan på denna typ av lokaler. Vi kan inte se att den här åtgärden är vare sig önskvärd eller nödvändig. Vi tycker det är rimligt att också hyresregleringen för lokaler avskaffas, men det bör ske samtidigt med att den försvinner för bostäderna. Och dessförinnan bör frågan om besittningsskyddet för lokaler ordnas på ett bättre sätt än som blir fallet med regeringens förslag. På den senare punkten tycks också regeringen i varje fall vara på väg åt samma håll som vi. Justitieministern har tillsatt en utredning som bl.a. skall se över besittningsskyddsreglerna för lokaler. Vi anser det då rimligt att vänta med drastiska förändringar av lokalhyresgästernas besittningsskydd till dess man är på det klara med vad som skall komma i stället. Även på ett par andra punkter har vi föreslagit ändringar. I dag är det så att de flesta hyreskontrakten — jag skulle tro alla för resten — innehåller en klausul som säger att hyresvärd får höja hyra utan föregående uppsägning, på grund av myndighets beslut om generell hyreshöjning. Nu kommer vi inte längre att få några sådana beslut från myndighet. I stället får vi ett system där bashyran skall höjas efter överenskommelser mellan hyresgästoch fastighetsägarorganisationer. Om detta nämns av naturliga skäl ingenting i de nu gällande hyreskontrakten. Resultatet blir att ungefär en halv miljon kontrakt måste skrivas om. Det är ganska enkelt att klara detta problem genom en övergångsbestämmelse som innebär att man godtar att den nuvarande klausulen om hyreshöjningar genom beslut av myndighet också gäller för hyreshöjning efter överenskommelse mellan partsorganisationerna på bostadsmarknaden. Det vore intressant att få veta vilka motiv som egentligen gjort att utskottsmajoriteten avvisar detta förslag. På en tredje punkt vill vi också genomföra en ändring i regeringens proposition. Det gäller frågan om hur länge förhandlingar skall få pågå innan hyresnämnd på någondera partens hemställan skall kunna fastställa hyran. I propositionen anges ingen sådan tidsgräns. Vi tycker detta är en allvarlig nackdel och har därför föreslagit att parterna skall ges en tidsgräns på ett år. Långdragna förhandlingar om justeringar av hyror är till nackdel inte minst för hyresgästen som därigenom kan åsamkas retroaktiva hyreshöjningar som kan vara svåra att klara. Herr talman! Jag har med detta velat förklara vår ståndpunkt i denna fråga som den kommer till uttryck i civilutskottets betänkande, och jag ber att få yrka bifall till reservationerna 2, 3 a, 10 och 11 samt i övrigt till vad utskottet hemställt.

Herr talman! När regeringen under höstriksdagen 1967 framlade ett förslag som syftade till att ersätta hyresregleringen med en friare hyresmarknad var det många i detta land som med stor och djup tillfredsställelse uttalade ett ”äntligen”. Äntligen skulle vi slippa den orimliga bostadspolitik som utmanar alla ekonomiska principer och alla förnuftsskäl. Äntligen skulle vi slippa en regleringspolitik, som bygger på orättvisor och gynnar vissa grupper i samhället och vissa generationer framför andra. Men kammarens ledamöter vet hur det gick. Propositionen grundade sig då på hyreslagskommitténs och hyreslagstiftningssakkunnigas betänkande, på remissyttranden och på många, många, som jag förstår, interna diskussioner. Ja, det var sannerligen efter moget övervägande som regeringen föreslog att hyresregleringen skulle avskaffas.

Framför allt bör reformen kunna leda till ökad rörlighet och rättvisa på bostadsmarknaden.” Men, som sagt, kammarens ledamöter vet hur det gick. Regeringen blev ängslig efter en del debattinlägg. Propositionen drogs tillbaka. Detta var en märklig händelse i svensk politisk historia. Det var sannerligen inte ett uttryck för den politiska vilja varom vi har hört en del anföranden. Hyresregleringen förlängdes och vi står i dag inför ett förslag, som innebär en ytterligare förlängning av hyresregleringen t.o.m. 1974. Vi i moderata samlingspartiet kan inte acceptera detta. Vår huvudlinje har varit och är att man inte löser bostadsproblemen med regleringar, Vi har i partimotionen 1460 yrkat avslag på regeringens förslag i propositionen 103, vilken motion vi i utskottet har följt upp genom vår reservation nr 1. I en fri hyresmarknad är hyresbildningen en funktion av tillgång och efterfrågan på bostäder. Hyresstrukturen karakteriseras i princip av hyresparitet, dvs. ett tillstånd i vilket från konsumenternas synpunkt likvärdiga bostäder betingar lika höga hyror. I vår reglerade marknad har emellertid hyrorna fastställts utan att hänsyn tagits till konsumenternas värdering av de olika lägenheternas inbördes attraktivitet. Från konsumenternas synpunkt helt likvärdiga lägenheter har genom regleringen kommit att betinga olika hyror. Sådana exempel finns på Östermalm här i Stockholm. Där ligger nya hus bredvid äldre hus, och där upplever alltså människorna dessa orättvisor. Att hyresspridningen i vårt land blivit orimligt stor beror inte bara på att hyrorna fastställts från kostnadssidan utan även på att hyreskontrol len tillämpats under en mycket lång tid med periodvis kraftiga stegringar av byggnadskostnaderna. Hyresnivån i de olika fastigheterna har därigenom blivit starkt beroende av husets byggnadsår — ju äldre hus desto lägre hyror. Eftersom det nyare fastighetsbeståndet till övervägande del tillkommit i städernas ytterområden har hyrorna i de perifert belägna husen i tätorterna blivit betydligt högre än i de centralt belägna delarna. Hyresspridningen ter sig klart orättvis på detta sätt för den enskilde konsumenten. Lägenheternas ändamålsenlighet från konsumentens synpunkt har inte fått avgöra hans val av lägenhet, ej heller kostnadsnivån. Generellt sett drabbar hyresspridningen i första hand de unga och nybildade hushållen som söker egna lägenheter, Att likvärdiga lägenheter kan betinga väsentligt olika hyror och att större lägenheter i många fall har lägre hyra än likvärdigt utrustade mindre lägenheter försvårar omflyttningen inom bostadsbeståndet. Självfallet är de som bor i de relativt sett billiga lägenheterna obenägna att flytta även i de fall detta kunde anses motiverat på grund av ändrade familjeförhållanden eller av andra skäl. Hyresspridningen har alltså jämte bostadsbristen skapat en oekonomisk trögrörlighet på bostadsmarknaden. Nu traskar gamla människor omkring i jättestora sexrumslägenheter på Östermalm, fastän de hellre skulle vilja bo i en liten modern tvåa, som de inte har råd med. Detta förhållande är ju helt tokigt. Än mera tokigt är det när denna reglerade bostadspolitik riktar sin udd mot de unga människor som skall bilda familj. Hur tror ni att de unga familjerna upplever sin situation — och upplever politikerna — när de dels måste betala fem gånger högre hyra för sin lägenhet än andra för en likvärdig lägenhet i city, dels måste betala kostnaderna för resor med tunnelbana eller pendeltåg? Jag är helt övertygad om att vi aldrig får någon rätsida på de höga boendekostnaderna förrän principen om fri konkurrens får gälla också på bostadsmarknaden. Vi får inte slut på de onödiga rivningarna, vi får inte bort företeelsen med de s.k. tomma hotellrummen här i Stockholm. Organisationerna på hyresmarknaden — Sveriges fastighetsägareförbund och Hyresgästernas riksförbund — har sedan 1967 varit överens om att hyresregleringen inte bör förlängas. I oktober 1970 tog sig detta uttryck i en särskild överenskommelse. På ett sammanträde vid ungefär samma tidpunkt uttalades: ”Parterna enades om att snarast möjligt efter det att Kungl. Maj:t meddelat beslut att inte förlänga hyresregleringslagen uppta förhandlingar om riktlinjer för behandlingen av därefter uppkomna krav på högre hyror för tiden efter regleringens upphörande. I syfte att medverka till en successiv och smidig övergång till det i hyreslagen inskrivna systemet med bruksvärdeshyror skall parterna söka överenskomma om en hyreshöjning av viss storlek, som skall kunna godtas under förutsättning att hyran i det enskilda fallet inte därigenom kommer att överstiga bruksvärdet.” Jag tycker verkligen att detta är ett uttryck för partsorganisationernas vilja att medverka till en smidig övergång. behöver kanske inte referera vad rådet sade då; vi vet alla vilken rådets uppfattning om hyresregleringen var då och vilken den är nu. Det är mot bakgrunden av detta förvånande att regeringen i propositionen 103 lägger fram förslag om förlängning av hyresregleringslagen under ytterligare en treårsperiod. Det övervägande antalet remissinstanser har — liksom vid förra tillfället då frågan var aktuell — tillstyrkt en total avveckling. I propositionen har inte presenterats några nya tunga skäl. Jag yrkar således bifall till reservationen 1. I samband med detta kanske jag får replikera herr Ullsten, som säger att folkpartiet skulle bli ett år före moderata samlingspartiet med sin avveckling av hyresregleringslagen — det var ju en fiffig formulering! Man frestas bara att ställa frågan: Vad tänker folkpartiet göra efter 1974? Tänker ni inte föreslå någon mjuk övergång eller en avvecklingsperiod på två, tre eller fyra år? Det är precis vad vi har gjort nu. Vad gäller frågan om lokaler bjuder konsekvensen att jag yrkar bifall till reservationen 6. Huvudprincipen för oss är att avveckla regleringen. Det har anmälts farhågor för övervältring av kostnaderna. Jag tror att de farhågorna är överdrivna, även om jag har förståelse för att man hyser sådana. Vidare måste det upprepas här — förmodligen kommer det att sägas flera gånger — att lokalhyresmarknaden ändå är balanserad och att någon större brist på lokaler inte kan redovisas, inte ens i storstädernas centrala delar. Desutom har hyreslagens indirekta besittningsskydd visat sig ge goda effekter. Det gör också att oron är obefogad. Jag yrkar därför bifall till reservationen 6a. Herr talman! De reservationer jag yrkar bifall till är alltså reservationerna 1, 6a och 11.

Herr talman! Hyresregleringens vidare öde efter utgången av år 1971 har varit föremål för många kannstöperier. Många, inte minst de borgerliga partierna men även Hyresgästernas riksförbund och Fastighetsägareförbundet, har försökt skapa opinion för hyresregleringens fullständiga slopande från den 1 januari 1972. En stark facklig opinion men även en opinion inom Hyresgästernas riksförbund har vänt sig mot detta och krävt att hyresregleringen skall bibehållas tills vidare. Regeringens förslag i propositionen 103 kan därför betecknas som en viss eftergift för opinionen. Hyresregleringen föreslås bibehållen t.o.m. utgången av 1974. Borgerliga motioner har väckts med förslag om att hyresregleringen skall upphöra vid bestämd tid. Moderaterna föreslår att den upphör från den 1 januari 1972. Folkpartiet vill ha ett uttalande från riksdagen om att hyresregleringen inte skall förlängas efter utgången av år 1974. Detta har centerpartiet anslutit sig till i en reservation. Man vill som herr Grebäck sade ha en mjuk övergång. Utskottsmajoriteten föreslår däremot att hyresregleringens vidare öde efter 1974 inte skall avgöras nu. Jag ansluter mig till majoritetens mening, även om jag har en särskild reservation när det gäller utskottets yttrande. Så långt som till förslaget att nu inte fatta beslut om hyresregleringens öde efter 1974 är allt gott och väl. Men det faktum att hyresregleringen bibehålls tills vidare och att man inte direkt övergår till en hyressättning efter den nya hyreslagens bestämmelser får inte tolkas så att allt är gott och väl. I realiteten handlar det om kraftiga urholkningar av hyresregleringen, så kraftiga, att man med skäl kan fråga sig hur mycket som återstår av den gällande hyresregleringslagen. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår att hyresregleringen slopas för elva årgångar av fastigheter färdigställda åren 1958—1968. Regeringen föreslår att regleringen slopas för lokaler, vilket utskottsmajoriteten inte velat godta även om man vill gå med på en kraftig uppmjukning. Regeringen och utskottsmajoriteten är överens om fortsatt regional avveckling. När det gäller hyresprissättningen föreslås att den generella hyresprissättningen slopas och att man i stället övergår till en hyresprissättning grundad på överenskommelse mellan hyresmarknadens parter, varvid man för in bruksvärdehyror i hyresregleringslagen. Det är väl i och för sig riktigt att använda beteckningen generell hyresprissättning. I realiteten har den aldrig fungerat på annat sätt än att den lett till kraftiga och ofta återkommande generella hyreshöjningar. Partsöverenskommelser torde i realiteten inte komma att handla om något annat än kraftiga hyreshöjningar. Den stora bristen i hyreslagstiftningen finns inte i hyresregleringen utan i den allmänna hy reslagen. Denna lag innehåller väsentliga förbättringar jämfört med den äldre lagen när det gäller sådana frågor som besittningsskydd och bytesrätt. Men vad som är väsentligt i detta sammanhang är hyreslagens prissättningsparagraf, 48 § med bruksvärderegeln och de motiv för hyresprissättningen som ligger till grund för denna paragraf. Den nya hyreslagen som trädde i kraft I januari 1969 har som uttalad målsättning en övergång till marknadshyror. På bristorterna föreslogs visserligen i motiven för hyreslagen en spärregel, men denna är så konstruerad att den inte innehåller några garantier mot mycket kraftiga hyreshöjningar i det äldre privata fastighetsbeståndet. Jämförelseprövningen med det äldre privata fastighetsbeståndet skall enligt hyreslagens motiv ske så att man utgår från lägenheternas bruksvärde och därefter gör jämförelser med hyrorna i nyproduktionen i allmännyttiga företag, men inte vilka allmännyttiga bostadsföretag som helst. Jämförelseprövningen sker med tillämpning av bruksvärderegeln med nyproduktionens hyror. Det är detta som är hyreslagens kärna när det gäller hyresprissättning. Det talas i förarbetena till hyreslagen ymnigt om att de allmännyttiga företagen är många och att de står för en allt större del av nyproduktionen. Samma argumentation återkommer i den nu aktuella propositionen om hyresregleringslagen. Antalet allmännyttiga företag sägs utgöra en garanti mot oskäliga hyreshöjningar vid jämförelseprövning, men det är inte antalet lägenheter i allmännyttiga företag som är avgörande för hur prisledande de blir. Det är i stället hyresnivån vid nyproduktionen som avgör detta. Hyresnivån var mycket hög och i snabbt stigande när hyreslagen tillkom. I dag har vi sådana rekordhyror i nyproduktionen, även i allmännyttiga företag, att man på många håll har svårt att avyttra de lägenheter som produceras, Lågoch medelinkomsttagare kan, trots statliga och kommunala bostadstillägg, bara hyra de nyproducerade lägenheterna med mycket stora uppoffringar. Många måste därutöver anlita socialvården för att kunna behålla en modern och rymlig bostad. Mot den bakgrunden är det som regeringen föreslår och som utskottsmajoriteten accepterat mycket oroande. Det gäller samtliga förslag i propositionen, även om majoriteten i utskottet inte vill slopa utan endast uppmjuka hyresregleringen när det gäller lokaler. Jag vill först ta upp frågan om slopande av hyresregleringen för fastigheter färdigställda åren 1958-1968. Det märkliga och cyniska är motivet till att slopa regleringen för dessa årgångar. Motivet är att man vill slopa hyresregleringen för att få erfarenheter av hur hyreslagens bestämmelser om bruksvärdehyror fungerar. I den allmänna debatten, i propositionen och i utskottsbetänkandet återkommer gång på gång det argumentet att man inte vet hur bruksvärderegeln fungerar. Det vet man naturligtvis inte i detalj, i kronor och ören, men det är inte det saken gäller. Vad man vet är att det finns en hyressättningsparagraf, 48 § i hyreslagen, och motiven bakom denna paragraf är heller inte okända. För fastigheter färdigställda under 1960-talet skall hyresprissättningen, om utskottsmajoriteten vinner, ske enligt hyreslagens bestämmelser om bruksvärde och i jämförelse med rekordhyrorna i nyproduktionen. Även om man gör undantag för enstaka topphyror handlar det om att jämföra hyrorna i något mer än tio år gamla lägenheter med nyproduktionens hyror — och dessa nalkas i exempelvis Storstockholmsområdet i rask takt 100 kronor per kvadratmeter; i många fall ligger de högre. Det handlar här om hyrorna i allmännyttiga företag med vilka jämförelsen skall ske. Skillnaden i utrustningsstandard mellan fastigheter färdigställda från slutet av 1950-talet och framåt och lägenheterna i nyproduktionen är inte särskilt stor, men hyrorna ligger väsentligt lägre i de förra, Här utsätter man medvetet tiotusentals hyresgäster för risken av betydande hyreshöjningar samtidigt som man för en skendebatt om att man inte vet något om vilka resultat denna medvetna hyreshöjningspolitik leder till. Det riktiga vore väl i stället att ändra hyreslagens hyressättningsparagraf och motiven för denna samt att vidta åtgärder för att pressa ned rekordhyrorna i nyproduktionen. Vi vänder oss mycket bestämt mot slopande av hyresregleringen för dessa årgångar. Sedan föreligger ett specialproblem för privata fastigheter färdigställda under 1960-talet, i vilka hyran ännu inte är fastställd. Många hyresgäster i sådana fastigheter, enligt uppgift av ordföranden i Hyresgästernas riksförbund över 4 000 hyresgäster enbart i Stockholm, hotas nu av betydande retroaktiva hyreshöjningar, som skall betalas för flera år tillbaka i tiden. Det är orimligt. Vi har i vår motion föreslagit en spärregel att träda i kraft redan den 1 juli i år, som innebär att hyran i dessa fastigheter inte skulle få fastställas till högre belopp än om de hade varit statligt belånade. Mot detta förslag har rests den invändningen att man inte kan genomföra en retroaktiv lagstiftning. Det är ett mycket märkligt och avslöjande resonemang. Man kan genomföra hur mycket retroaktiv lagstiftning som helst om den gynnar de privata fastighetsägarna och höjer hyrorna, men man kan inte genomföra en retroaktiv lagstiftning som gagnar hyresgästerna. Vad är hela lagstiftningen om bruksvärdehyror om inte en retroaktiv lagstiftning där privata fastighetsägare i efterhand skall tillgodogöra sig extravinster på hyresgästernas bekostnad på grund av att lägenheternas bruksvärde ökat genom kommunernas insatser? Nu har vi ju en statsminister som påstår att politik är att vilja, men den regering han leder vill i det här avseendet inte medverka till andra viljeyttringar än sådana som höjer hyrorna i efterhand. Några förslag om åtgärder som syftar till att pressa ner rekordhyrorna i nyproduktionen är man inte beredd att vare sig acceptera eller lägga fram. Så några ord om lokalerna. Regeringen föreslår att man helt slopar hyresregleringen för lokalerna. Utskottets majoritet vill inte gå så långt utan nöjer sig med att bibehålla den, dock med betydande försämringar jämfört med nuläget. Regeringen motiverar sitt förslag med att det inte finns någon påtaglig brist på lokaler ens i storstadsområdenas centrala delar. Detsamma var herr Wennerfors här inne på. Jag vet inte om regeringens ledamöter och herr Wennerfors har hört talas om smygkontoriseringen i Stockholm. Den snabba legala kontoriseringen och smygkontoriseringen är väl om något ett uttryck för den mycket stora brist på lokaler som finns i storstädernas centrala delar, inte minst i Storstockholm. Här bygger man upp en storstadsstruktur där allting skall stråla ihop i ett enda dominerande city. Innerstaden skall vara det centrala arbetsplatsområdet, och detta skapar en enorm efterfrågan på lokaler. Sedan kommer man och säger att det inte finns någon påtaglig brist på lokaler. I debatten och även i motionerna, där man yrkar på att hyresregleringen skall bibehållas för lokalerna, har man främst uppehållit sig vid risken för att hyresvärdarna skall vältra över kostnader, som de inte kan ta ut på bostäderna, på lokalerna. Justitieministern hävdar att hyresprissättningen på lokaler och bostäder är helt skild och att det därför inte finns någon sådan risk. Det är alldeles uppenbart att den risken finns. Men även om det inte blir fråga om att en hyresvärd vill kompensera en enligt hans mening bristande inkomst på bostadslägenheterna med att ta ut högre lokalkostnader, så finns ju den mycket stora risken att hyresvärden vill skaffa sig extrainkomster på lokalerna. Fastighetsägarna vet att det finns en betydande efterfrågan på centralt belägna lokaler och att det finns många som är villiga att betala överpriserna. De som kommer att drabbas är i första hand affärsidkare och hantverkare med mycket blygsamma inkomster, människor som dessutom ofta kommit upp i den åldern att de har svårt att skaffa sig annat arbete, om de blir av med sin arbetslokal. Sedan rimmar ju det här resonemanget väldigt dåligt med de diskussioner som förs om en närhetsservice, som alla uttalat sig mycket välvilligt om. Regeringen vill uppenbarligen genom slopande av hyresregleringen på lokaler befordra en ändå snabbare kapitalistisk strukturrationalisering där de stora kapitalstarka företagen tar över även på lokalhyresmarknaden. Hyresregleringen för lokaler bör bibehållas oförändrad. Det finns ingen anledning att vid bibehållande göra den uppmjukning som utskottsmajoriteten föreslår. Det principiellt nya i förslaget till hyresregleringslag är grunderna för prissättningen. Enligt vår mening är det avgörande inte vilka som fastställer hyrorna — om detta sker genom statliga myndigheter eller genom partsöverenskommelser — det avgörande är på vilka grunder hyresprissättningen sker. Här kan vi inte acceptera regeringens och utskottsmajoritetens grundläggande förslag. Detta innebär inte bara att man ersätter den nuvarande generella hyresprissättningen eller rättare sagt generella hyreshöjningar med överenskommelser mellan partsorganisationerna. Vad som är avgörande är att dessa överenskommelser grundas inte bara på fastigheternas kostnader utan också på en bruksvärdering. Generella hyreshöjningar ersätts med höjningar enligt schablonregler som parterna kommer överens om. Men schablonregler är i princip detsamma som generella hyreshöjningar. Propositionen är här oerhört mångtydig. Det finns ingenting som klart säger ut på vilka grunder hyresprissättningens bruksvärdering och överenskommelser skall ske. Det principiellt nya är att man i hyresregleringslagen överför hyreslagens bestämmelser om bruksvärderegeln, varigenom man tydligen hoppas på att med en mjukare metod få en övergång till hyreslagen, när hyresregleringen skall slopas. Utskottet har inte velat vara med om vårt förslag att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall hemställa om en snabb översyn av och förslag till ändring av 48 § i hyreslagen utan nöjer sig med att hänvisa till att man har begränsade erfarenheter av hyreslagen och att frågan kommer att belysas i den översyn som skall ske med anledning av en framställning från Hyresgästernas riksförbund. Utskottet har inhämtat och redovisar på s. 9 i betänkandet att regeringen genom en enkät hos olika myndigheter och organisationer inlett förberedelser för en översyn av förfarandet i hyrestvister och hyreslagstiftningen i övrigt. Ordföranden i Hyresgästernas riksförbund har gång på gång, bl.a. vid sitt besök i civilutskottet, hävdat att regeringen håller på med en översyn, vilken senast till nästa vårriksdag skall innebära förslag till riksdagen om förbättringar av hyreslagen, bl.a. av den omstridda 48 §. I utskottet har det upplysts om att det är en illusion att tro att detta skall medhinnas till nästa vårriksdag. I ett anförande inför fullmäktige med Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm, som jag själv bevistade, uttryckte justitieministern den förhoppningen att han skulle sitta kvar vid 1974 års utgång, så att han kunde påverka frågan då tidpunkten för förlängning av hyresregleringen löper ut 1974. Det är ju inte precis den takt som Hyresgästernas riksförbunds ordförande Erik Svensson far land och rike runt och utlovar. Varken i propositionen eller i utskottsbetänkandet finns det några utfästelser om tidpunkten för ändring av hyreslagen, än mindre några uttalanden, om i vilken riktning dessa förändringar skall gå. Det helt avgörande är ändringen av 48 §. Hur den verkar och hur den är avsedd att verka framgår klart av motivuttalandena till denna hyreslagens hyressättningsparagraf. Riksdagen bör därför göra ett klart uttalande i den riktning vi föreslagit. Men i avvaktan på att vi får en sådan översyn av hyreslagen är det nödvändigt att skriva in spärrar mot bruksvärdehyror i hyresregleringslagen. Det är ju intressant att notera de borgerliga partiernas reaktion på förslaget till hyresregleringslag, i vilket föreslås övergång till bruksvärde hyror, låt vara att man inte går lika långt som i den allmänna hyreslagen. I den reservation, som undertecknats av folkoch centerpartisterna i utskottet, noteras att det nu framlagda förslaget till ändringar i hyresregleringslagen medger en smidig övergång till jämförelsehyror, varmed man uppenbarligen avser jämförelsehyror enligt hyreslagens motiv och hyressättningsparagraf. Från borgerligt håll och från fastighetsägarna samt tyvärr även från hyresgästhåll har man drivit tesen om hyresutjämning. De borgerliga partierna har hävdat och fortsätter envist att hävda att man får fler lediga lägenheter och att man skapar större rättvisa mellan hyresgästerna genom att helt slopa hyresregleringen och låta tillgång och efterfrågan bestämma hyrorna. Men det återstår fortfarande för dem att förklara på vilket sätt hyresgästerna i de rekorddyra lägenheterna i nyproduktionen får billigare hyror: genom att de privata fastighetsägarna kan höja hyrorna i det privata äldre fastighetsbeståndet. Det enda som inträffar är att fastighetsägarna skaffar sig ytterligare arbetsfria inkomster på hyresgästernas bekostnad. Inte heller de borgerliga har några recept för hur man skall tränga tillbaka spekulationen i mark, byggande, byggnadsmaterialproduktion och finansiering för att bringa ned rekordhyrorna i nyproduktionen. Det enda recept man har och det enda man kampanjerar för är att så snabbt som möjligt höja hyrorna i det äldre privata fastighetsbeståndet. Den här debatten om hyresutjämning i hyreshus är egentligen mycket märklig. Jag har aldrig hört någon som föreslagit att man skall ha en hyresutjämning för folk som bor i villor. Det finns ju massor av villaägare som bor billigt i äldre och bra villor jämfört med dem som skaffat villa under senare år. Jag har heller aldrig hört att man skall genomföra hyresutjämning i bostadsrättsföreningar. Det finns ju massor av äldre bostadsrättsföreningar, där bostadsrättsinnehavarna har billiga hyror jämfört med bostadsrättshavare i nyare bostadsrättslägenheter. Inte heller jag anser att man skall ha hyresutjämning mellan villor och mellan bostadsrättsföreningar. Jag noterar bara den sneda debatt som har förts. Det är bara i hyreshusen man skall ha hyresutjämning och bortse från fastigheternas verkliga kostnader, allt i det uttalade syftet att tillföra de privata fastighetsägarna ökade inkomster. Man sätter gång på gång upp ett lika förvånat ansikte när hyresgästerna i de privata fastigheterna opponerar sig, och man drar i gång snyftkampanjer om de stackars unga barnfamiljer som tvingas betala rekordhyrorna i nyproduktionen. Men dessa rekordhyror vill man inte göra något för att få ned. Vad man inte vill och inte kan förstå på borgerligt håll och tydligen inte på socialdemokratiskt håll är att hyresgästerna i privata fastigheter har en sund syn på dessa frågor. I den sneda jämlikhetsdebatt eller omvända klasskampsdebatt som vi har kan det vara skäl att erinra om några ord av Ernst Wigforss, som han yttrade inför en Storforumdebatt i TV för ett par år sedan.

Det är detta det handlar om. Det är så att säga pudelns kärna. Den enda verkliga lösningen på eländet med privata fastighetsägare är att kommunerna övertar äganderätten till de privata hyreshusen. En plan för ett successivt överförande av dessa i kommunernas ägo bör nu äntligen göras upp. Så länge det finns privata fastighetsägare måste det finnas spärrar mot oskäliga hyreshöjningar och mot extravinster för fastighetsägarna i hyreslagstiftningen. Vi skulle gärna se att dessa spärrar fanns i en enda hyreslag. Men i avvaktan på att det blir en ändring av hyreslagen på denna punkt bör spärrarna skrivas in i hyresregleringslagen. Den självklara utgångspunkten bör vara två principer: 1. Grundläggande princip bör vara fastighetens driftoch självkostnad. 2. Ett tak eller en hyresspärr bör införas, som gör att jämförelsen för hyresnivån skall ske med motsvarande årgångar. Vi har i vår motion föreslagit sådana principer för hyresprissättningen och föreslagit konkreta ändringar av 3 §. Så några ord om en detalj. Vi har föreslagit att andra stycket under punkten 2 i 3 8 skall ändras så att formuleringen om ombyggnadsändringseller underhållsarbeten som ”bekostats av hyresgästen” skall ändras till ”ej bekostats av hyresvärden”. Det är ju ganska orimligt att hyresvärd skall kunna ta ut högre hyra utan att själv bekosta arbetet. Utskottet avstyrker vårt ändringsförslag med motiveringen att hyresvärd inte kan tillgodogöra sig hyreshöjning, då t.ex. försäkringsbolag betalat kostnaden. Utskottet talar här mot bättre vetande. Jag har två prejudicerande utslag av statens hyresråd. Det finns enligt uppgift ett tiotal. Det ena av de två exempel jag har gäller en brand, där kostnaderna bestreds av försäkringsbolaget. Hyresnämnden avstyrkte värdens anspråk på hyreshöjning med anledning av reparationsoch underhållsarbeten. Hyresrådet ändrade hyresnämndens beslut och tillerkände hyresvärden en hyreshöjning för arbeten som bekostats av försäkringsbolaget. Det andra fallet gällde omfattande moderniseringsarbeten, där hyresvärden tillerkändes höjning av bashyran på grund av hyresförluster under den tid moderniseringsarbetena pågick. Utskottet har alltså fel. Varför kan man då inte gå med på den ändring som vi har föreslagit? Herr talman! Den omfattande uppluckring av hyresregleringen som sker genom regeringens förslag, om det godtas, har väckt mycket stark oro bland hyresgästerna. Det är naturligt att oron och opinionen mot förslaget är starkast i den region där bostadsbristen, privatägandet av hyresbostäder och bostadsspekulationen är störst, nämligen i Storstockholm och då främst inom Stockholms innerstad. Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm omfattar mer än en tredjedel av medlemmarna i Hyresgästernas riksförbund. Vid sitt nyligen avhållna årsmöte antog föreningens fullmäktige ett mycket skarpt uttalande som tillställts riksdagsgrupperna. Vår grupp har fått ett exemplar. Jag vet inte om det råder pappersbrist hos Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm, men jag förutsätter att de övriga partigrupperna också har fått bara var sitt exemplar och att alla riksdagens ledamöter inte haft tillfälle att ta del av uttalandet. Det kan därför ha sitt intresse att det föredras. Fullmäktiges årsmöte uttalade: ”Ett slopande av hyresregleringen kan inte accepteras förrän hyreslagen — främst dess § 48 — ändrats så att lagen innehåller betryggande garantier mot oskäliga hyreshöjningar. Huvudfrågan är på vilka grunder hyressättningen skall ske i alla fastigheter. En övergång till bruksvärdeshyror kan under inga förhållanden accepteras. De privata fastighetsägarna kommer att tillgodogöra sig extravinster inte på grund av egna insatser utan på grund av samhällets insatser. Vi kräver att det i § 3 i förslaget till förändringar i hyresregleringslagen införs bestämmelser att huvudprincipen för fastställande av hyra skall vara fastighetens driftsoch självkostnad samt att det därutöver fastställs ett tak för den högsta hyra som får tas ut. Detta tak bör sättas så att jämförelse för högsta hyra skall gälla motsvarande årgångar. Vi vänder oss bestämt mot slopande av hyresregleringen i privata fastigheter färdigställda åren 1958-1968. Ett slopande av hyresregleringen för dessa årgångar betyder att hyreslagen helt ut gäller. Privata fastighetsägare kan därvid tillgodogöra sig extravinster enligt bruksvärdesregeln utan att ha några ökade kostnader. Vi kräver en spärr för hyresnivån i privata fastigheter, som byggts utan statliga lån och där hyran ännu ej är fastställd. Vi instämmer helt i affärsidkarsektionens framförda krav att hyresregleringen skall behållas för lokaler. Vi kräver också en markoch bostadspolitik där vinstoch spekulationsintressena i mark, byggnadsmaterialproduktion, finansiering och byggande trängs tillbaka för en socialt inriktad bostadspolitik.” Det är som framgår ett mycket skarpt uttalande med bestämda krav, som det finns all anledning för riksdagens ledamöter att ta hänsyn till, För vänsterpartiet kommunisterna är det i det här fallet inga svårigheter. Vi har konsekvent krävt att hyresregleringen skall behållas för de årgångar regeringen och utskottet vill slopa liksom att den bör behållas oförändrad för lokaler. Vi anser det lika självklart att man måste fastställa andra grunder för hyresprissättningen än dem regeringen och utskottet förordar. Riksdagen kan inte heller längre nonchalera de allt starkare kraven på en socialt inriktad bostadspolitik, som bara kan åstadkommas genom att man tränger tillbaka vinstoch spekulationsintressena på markoch byggnadssektorn. Tiden är inne att radikalt pröva om den förda bostadspolitiken och att vidta konkreta åtgärder för att pressa ned rekordhyrorna i nyproduktionen. Detta måste vara den främsta uppgiften på bostadsmarknaden; inte att försöka successivt anpassa hyresregleringslagen så att den vid sitt slopande kan ersättas med hyreslagens bestämmelser om marknadsoch fullt verkande bruksvärdehyror. Jag vill yrka bifall till reservationerna 3 b, 4, 5, 6 b, 7, 8 och 9 och sammanfattar våra krav i följande punkter, 3. En fortsatt regional avveckling bör inte komma i fråga förrän effektiva spärrar mot oskäliga hyreshöjningar införts i hyreslagen. 5. Spärrar mot retroaktiva hyreshöjningar i privata fastigheter, byggda under 1960-talet och där hyran inte är fastställd, bör införas i hyresregleringslagen. 6. Riksdagen bör fastställa andra grunder för hyressättningen i hyresregleringslagens § 3 än dem som regeringen och utskottet föreslagit, varvid utgångspunkten skall vara självkostnadshyror och ett tak där jämförelseprövningen skall gälla jämförliga årgångar för fastigheternas färdigställande.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande började sitt anförande med att ge en recension av det drama som hyresregleringens avveckling utgör. Han recenserade pjäsen innan slutreplikerna var skrivna, och han tilldelade oss roller som vi ännu inte vet hur de kommer att lyda.

Det är alltså ett rätt trasigt betänkande, men eftersom jag bara är med på en reservation, får jag betraktas som vad man brukar kalla för utskottets talesman. Jag skall försöka vederlägga alla de andra reservationer som är fogade till detta betänkande. För att jag inte skall glömma av det mot slutet, herr talman, ber jag redan nu att få yrka bifall till reservationen 6 a som jag tillsammans med några socialdemokrater och moderata ledamöter i civilutskottet står för, och i övrigt yrkar jag alltså bifall till utskottets hemställan. Det vi nu har att ta ställning till är två konkreta huvudfrågor på hyressidan. Den första frågan är om vi är beredda att avveckla hyresregleringen vid detta års slut, och den andra frågan är: om inte, hur vi då skall utforma en för begränsad tid förlängd hyresreglering. Vad som skall hända efter 1974 är en fråga som vi får ta ställning till då. I den första frågan står endast moderaterna mot de övriga partiernas representanter. Departementschefen har i propositionen klart och utförligt motiverat sitt ställningstagande. Utskottsmajoriteten har — även om det skett med olika synsätt — godtagit faktum att farhågorna mot att släppa regleringen nu är så markerade att detta inte är lämpligt. Herr Ullsten har — givetvis, höll jag på att säga — uttalat två meningar också i denna fråga, men i utskottsbetänkandet har han anslutit sig till samma linje som de övriga ledamöterna förutom moderaterna. I och för sig är den moderata ståndpunkten konsekvent. Mycket talar för att vi inte hade haft denna debatt i dag om mittenpartierna hade kunnat avhålla sig från att försöka skära pipor i vassen 1968. Hur som helst — förslaget i reservationen 1 att hyresregleringen skall avskaffas i år är trots herr Wennerfors i och för sig sakliga anförande en praktiskt ointressant fråga. Det finns inte någon möjlighet, om vi ser på det praktiskt, att den tanken skulle kunna förverkligas och ett beslut i den riktningen fattas. Den andra huvudfrågan — hur och vad vi skall hyresreglera de närmaste åren — är däremot rätt intressant. Regeringen lägger fram en proposition som uttryckligen syftar till att få regler som skall underlätta en anspassning till reglerna i hyreslagen. Där föreslås avveckling av hyresregleringen för lokaler och för hus som färdigställts efter år 1957. Ytterligare regional avveckling aviseras. Reaktionen på dessa förslag går i 1968 års anda för mittenpartiernas del: ”Visst skall vi avveckla, vi skall t.o.m. tidsbestämma den slutliga avvecklingen utan att se på verkan av de nya reglerna.” Men samtidigt kommer ett nödrop med begäran om hjälp för alla lokalhyresgäster — banker och storbolag i förening med ett antal små affärer och hantverkare. Ränderna går aldrig ur — avveckla och avveckla inte på samma gång är alltså mittenpartiernas paroll. Det är väl på det sättet här som på många andra områden att man vill vända sig till ett kanske alltför stort antal människor på samma gång, och det är inte alltid så bra. Det steg som tagits från motionärernas till reservanternas ståndpunkt i fråga om lokalregleringen visar dock en omvändelse, om än svagt markerad. Motionärerna har gjort något slags kompromiss med sig själva och gått ifrån motionsyrkandet; de vill ha en tillämpning av 6 8 i hyreslagen. Såvitt jag förstår skulle tillämpningen av den i praktiken knappast ha den avsedda effekten. Skälig hyra enligt 6 § första stycket är uppenbarligen inte detsamma som en produktionskostnadsanknuten hyra, och hyresnämnderna skulle råka i många brydsamma situationer om reservationen vann bifall. Sedan har också besittningsskyddet kommit in i bilden och nyttjas som ett argument för fortsatt lokalhyresreglering.

Det är ju ett faktum att hyresregleringslagen är tillämplig på lokaler i 16 kommuner i detta land, men i 159 kommuner är den tillämplig även för bostäder. I de 143 kommunerna har man inte fått de erfarenheter av de skilda lagbestämmelserna för lokaler i relation till bostäder som reservanterna så ivrigt målar ut. Faktum är att skadeståndsregeln bedöms ha en bra avhållande effekt när det gäller uppsägning genom att hyresvärden i alla fall ställer sig i en ganska oviss situation med risk för att få stå för rättegångskostnader på kuppen. Men på den punkten får vi väl motse en del omdömen i samband med den enkät som departementet nu sänt ut till organisationer och institutioner för att samla in erfarenheter. Skulle den avskräckande effekten visa sig avta, så får vi väl titta på regelns konstruktion, och då är det inte fråga om att hyresregleringslagen och dess besittningsskydd för bostäder skall vara det enda alternativet när det gäller att skärpa bestämmelserna, om det mot all förmodan skulle ligga någon sanning i de farhågor som reservanten här har anfört. I den andra frågan, om vad vi skall ha för sorts hyresreglering de närmaste tre åren, står på reservantsidan också vänsterpartiet kommunisterna. Det finns, för att göra det klart redan från början, inte någon motsättning i fråga om att en avvecklad hyresreglering skall ersättas med hyreslagsregler som står i överensstämmelse med de bostadssociala målsättningarna. Först därmed får herr Engströms reservation sin rätta belysning. Det kan inte vara en acceptabel bostadssocial målsättning att benhårt hålla fast vid de kostnadsanknutna hyrorna. Ibland kan man t.o.m. vara överens om att det är vissa nackdelar med kostnadsanknutna hyror; jag kommer tillbaka till det sedan. Det går inte att bekämpa markvärdestegring på samma sätt som om man exempelvis vill bota mässling genom att måla över prickarna. Intresset för vinst borde vi kunna kanalisera genom andra åtgärder och se till, att vinsten kommer det samhälle till godo som har skapat den. Jag tror att hela hyresdebatten och bostadsdebatten i övrigt skulle tjäna på en mer långsiktig och inte så sektorbunden prövning från reservanternas sida. De skilda förslagen av herr Engström är, som jag förut framhöll, olika uttryck för den grundläggande tanken på fortsatt kostnadsanknytning i hyressättningen. Herr Engström har, kanske omedvetet, själv gett ett mycket starkt exempel på bristen i kostnadsanknutna hyror i sin reservation nr 8, där han tar upp vissa effekter av retroaktiva hyreshöjningar. Just det förhållandet att sådana förekommer har varit en av drivkrafterna när hyresgästorganisationerna har varit så intresserade av att finna andra former för att skapa skydd mot oskäliga hyreshöjningar och hyressättningar genom att komma ifrån den kostnadsanknutna hyran. Det som kan kallas självkostnad är inte alltid det riktiga och det socialt försvarbara, det visar inte minst den reservation av herr Engström som har betecknats som nr 8. Det kan vara en skenbar rättvisa som man på den vägen skapar, och det är ett av motiven för att man har velat få en ändring. Får jag ta upp några saker till, som herr Engström har som genomgående tema i sina reservationer. De är många, men det är av tekniska skäl de har blivit det, eftersom de spänner över så många olika delar av lagtexten. Ett genomgående resonemang i dem — och det finns även i centerpartiets och folkpartiets reservationer — är att 488 hyreslagen siktar mot en övergång till marknadshyror. Man bortser ifrån att 48 § sysslar med två typer av marknader: dels bristorter, dels icke bristorter. Resonemanget om marknadshyror förekommer på de orter där det icke är brist. Där är det ju inte några faror med hyressättningen; där kan det t.o.m. förhålla sig så att marknadspriset ligger lägre än självkostnadspriset, på grund av efterfrågeeffekten. När det gäller bristorterna finns det inte något stöd för uppfattningen att lagens utformning har syftet att få fram en marknadshyra, utan lagen har syftet att skapa ett socialt skydd mot marknadshyror. Jag kan mycket väl förstå att herr Engström från de utgångspunkter han har kommer till de slutsatser som han redovisar, men jag tror att herr Engströms förutsättningar på den punkten är felaktiga. Samma felaktighet tror jag han gör sig skyldig till när han försöker karakterisera hur jämförelsehyran, byggd på bruksvärdet skall räknas fram. Han talar om skyhöga hyror i nyproduktionen som skall vara vägledande för hyressättningen i äldre årgångar av hus — ett genomgående tema i flera reservationer som han har anfört. Det är såvitt jag kan bedöma ett felaktigt sätt att tolka hyreslagen.

I det beståndet kan man ta bort speciellt höga hyror på bristorter, om man genom en omräkning av nyproduktionens hyror finner att jämförelsematerialets hyror kan ligga för högt. Det är alltså en återhållande effekt som nyproduktionens hyror skall ha när det gäller att få fram en jämförelsehyra. Man kan inte ta steget från en lägenhet i det tidigare beståndet direkt över till nyproduktionen, utan man har att jämföra med lägenheter som har ungefär samma bruksvärde, och de är som regel att finna i de närmaste årgångarna. Det är enligt min mening viktigt att man försöker tolka hyreslagen på det sättet, och det finns ingen anledning till att vi skulle ge den en annan tolkning som har helt andra effekter. Jag kan förstå herr Engström om han baserar sitt resonemang på vad jag betraktar som en missuppfattning. Som hyreslagen nu är utformad tror jag att den utgör ett gott skydd för en socialt riktig hyra, med bortseende från att man kan få hyror som saknar samband med kostnaden för det enskilda fallet. Ibland kan hyrorna ligga lägre, ibland kan de ligga högre. Det för hyresgästen intressanta är att hyreslagen ger ett socialt skydd. I detta sammanhang skulle jag också gärna vilja säga något, även om det inte tillhör min uppgift att försöka göra en tolkning i detta avseende, om den översyn som departementschefen redan har igångsatt. Framställningen kom ju från Hyresgästernas riksförbund, och departementschefen har redan gjort en enkät för att få del av erfarenheter. Innan man vet vilka erfarenheter som finns att redovisa utifrån kan man ju inte gärna uttala sig om vad ändringarna kommer att innebära och vid vilken tidpunkt de kommer att presenteras. Det är väl alldeles klart att det finns en del saker i det material som Hyresgästernas riksförbund har dragit fram beträffande det processuella förfarandet och liknande ting i sin skrivelse, som kan komma rätt snart. Men om det blir andra ändringar får väl den enkät och den utredning som skall göras utvisa. Får jag, herr talman, till slut bara göra en liten privat bekännelse som jag är mycket angelägen om att få göra, även om den kanske ligger utanför ett anförande av den här typen. Jag vill uttrycka min personliga glädje över att propositionen ger möjligheter till att på hyresmarknaden få kollektivavtal. Det är egentligen kollektivavtal vi skapar för hyressättningen i det lägenhetsbestånd som är uppfört före 1958. Det är överenskommelser av mer eller mindre generell karaktär som hyresgästerna och fastighetsägarna kan träffa och som sedan myndigheterna skall ta ställning till. Vi har för de allmännyttiga bostadsföretagen haft kollektivt förfarande — till stor glädje och nytta för många, tror jag. Nu är den marknaden inte jämförbar med den privata marknaden. Fastighetsägarna där har ju en funktion av annan karaktär än de privata fastighetsägarna. Men de praktiska erfarenheterna är bra för det, och jag tror att det skulle vara ett gott skydd för hyresgästerna, ifall man kunde komma fram till ett kollektivt förfarande i likhet med vad som finns på arbetsmarknaden, även om man i dessa dagar upplever starka strömningar som vill bryta sönder den kollektiva gemenskapen i många sammanhang och låta individer få leka fritt på fältet. Det kan ju ha sitt intresse att den här frågan väcktes — såvitt jag vet — första gången 1912 av förutvarande utrikesministern Östen Undén i hans doktorsavhandling, som behandlade kollektivavtal. Låt mig bara tala om, att där beskrivs som en motsvarighet till kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetare att man skall ha generella avtal mellan fastighetsägare och förening av hyresgäster — det fanns inga sådana föreningar i Sverige då — ”angående innehållet i de hyresavtal, som sedan skola ingås mellan den enskilde hyresgästen och fastighetsägaren. Det är åtminstone inte otänkbart, att hyresgästerna genom sammanslutning kunna tillvarataga sina intressen på samma sätt som fackföreningar gent emot arbetsgivarna.” Det är rätt underbart att konstatera att vi nu, 1971, har fått den tanke realiserad som Östen Undén väckte 1912. Och med det, herr talman, yrkar jag på nytt bifall till utskottets hemställan utom beträffande hyresreglering för lokaler, där jag yrkar bifall till reservationen 6 a.

Herr talman! Herr Bergman tillhör ju dem i den här kammaren som kan en del om bostadspolitik och om hyresreglering också, och därför är det litet synd att just han skall tillgripa de enklaste debattknepen och t.ex., som han gjorde nu, karakterisera mittenpartiernas förslag att man skall jämställa besittningsskyddet för lokaler och bostäder som en åtgärd som syftar till att hjälpa banker och storbolag. Banker och storbolag klarar sig säkert ändå, såvitt jag förstår. Vad det här handlar om är ju att undvika att lokalhyresgäst kommer i den situationen att han inte kan klara den hyra som hyresvärden begär och därför kan bli vräkt. Den situationen hamnar inte banker och storbolag i, därför att de har råd att betala. Och det är kanske snarast på det viset att det just är betalningsstarka — bankerna och de större företagen — som kan komma att bli de som konkurrerar ut de mindre betalningsstarka lokalhyresgästerna av den typ jag nämnde: de som driver mindre hantverk, de som driver butiker, de som driver kemtvättar etc. Det innebär, i den mån det inträffar, sociala problem för de företagare som drabbas och för vilka den här lokalen är helt avgörande när det gäller utkomstmöjligheterna. Det innebär sannolikt också — vilket t.ex. hyresgäströrelsen har påpekat — att en hel del värdefull närservice i bostadskvarteren kan försvinna. Det är de övervägandena som vi har gjort, och det handlar sannerligen inte om att skydda banker och storbolag från att bli vräkta. Det behovet föreligger inte.
Herr talman! Det var intressant att notera att herr Ullsten, som nu hade ordet, inte förklarade på vilket sätt hyresgästerna i nyproduktionen blir hjälpta av att man höjer hyrorna för dem som bor i det äldre privata fastighetsbeståndet. Det var också intressant att notera att jag inte fick något svar på frågan, varför man aldrig har drivit kravet på hyresutjämning för andra kategorier än de som bor i hyreshus och där det finns privata fastighetsägare som tjänar på denna hyresutjämning. Det skulle ha varit värdefullt att få svar på dessa frågor. Herr Bergman säger att man vill göra klart från början att hyresregleringen skall ersättas med ordentliga spärrar i hyreslagen. Det är ju det jag har efterlyst. Men det finns ju inte sådana spärrar i den nuvarande hyreslagen, och det har inte angetts någon tid för när vi skall få en sådan ändring av hyreslagens 48 § och motiven bakom denna paragraf, att det blir effektiva spärrar. Sedan måste det bero på ett missförstånd när herr Bergman talar om reservationen 8 och säger att jag främst vill ha kostnadsanknytning. Jag har sagt, och det har också framhållits i vår motion, att den grundläggande principen bör vara kostnadsanknytning. Man har ju samma princip i de allmännyttiga företag som herr Bergman representerar i sin civila gärning. Men man kan naturligtvis inte driva kostnadsanknytningen in absurdum.

De motiven kan herr Bergman läsa om också i propositionen 141 år 1967. Jag gav en del uppgifter om beräkningsgrunderna där. I fortsättningen står det att mot bakgrunden av hyresläget för lägenheterna i nybyggda hus bör bedömas om hyran för jämförelselägenheterna är rimlig. Jag har aldrig påstått att man enbart skall jämföra med kostnaderna i nyproduktionen, men den jämförelsen skall också göras. Och så länge de motiven ligger bakom 48 § hyreslagen blir denna lag ett medel att bringa upp hyrorna i det äldre, privata fastighetsbeståndet. Det kan inte bestridas. Det är det som är det märkliga. Denna debatt har pågått sedan 1967, och från 1966 när regeringen utlovade en ny bostadspolitisk giv har vi fått en våldsam upptrissning av hyrorna i framför allt nyproduktionen samt en diskussion om hur vi successivt skall avskaffa hyresregleringen och ersätta den med hyreslagens bestämmelser, där hyressättningsparagrafen är det avgörande.
Herr talman! Jag sade, herr Engström, att 48 § hyreslagen såvitt jag vet ger ett gott skydd. att departementschefen nu har gjort en enkät för att få erfarenheter av hyreslagens tillämpning beror inte på någon speciell oro för att 48 § skulle ha några svagheter. Men om det visar sig att den har det, så är jag övertygad om att departementschefen framlägger förslag för att rätta till det. Enligt den redovisning vi har fått är det inga sådana orsaker som ligger bakom. Vad sedan reservationen 8 angår är det alldeles klart att den är den gamla hyresregleringslagen i tillämpning, och där fanns det en kostnadsanknytning. Det var det som var en brist i den lagen, och det är det som man nu vill hitta en ny form för. Vi vet att hyreslagens tillämpning i nyproduktionen, där hyressättningen är fri, har haft underbara effekter ur hyresgästernas synpunkt. De effekterna har retat galla på fastighetsägarna, så att de t.o.m. nu talar om att inte sanera mera i Stockholm, eftersom de inte får täckning för sina kostnader. De är rädda för att jämförelsehyrorna kommer att sättas efter bruksvärdet, och då får de kanske inte täckning för kostnaderna. Det finns tillräckligt mycket att läsa både när det gäller lagens exakta utformning och motiven för den. Och den läsning jag har ägnat mig åt har givit mig det intryck som jag redovisade förut, nämligen att herr Engström på denna punkt har misstolkat lagen. Sedan vill jag säga till herr Ullsten att jag talade om såväl banker och storbolag som om hantverkare och småföretagare. Om bankerna vill ha självkemtvätteriernas lokaler eller en hantverkslokal, så är det ju en struntsak att skaffa de lokalerna redan nu. Herr Ullsten skall inte inbilla sig något annat. Det är närmast löjligt att tro, att om man släpper hyresregleringen så slänger sig bankerna över alla kemtvätterier och kör ut innehavarna på gatan.

Det är bl.a. därför som vi slår vakt om det besittningsskydd som finns till dess att man har hittat någonting som kan ersätta det och som kan införas i hyreslagen. Vad sedan gäller herr Engströms frågor måste jag tyvärr erkänna att jag över huvud taget inte uppfattade den andra frågan. Den första gällde hur vi menar att ett avskaffande av hyresregleringen kan påverka hyrorna i nyproduktionen. Ja, men vad vi har påpekat genom åren är ju just att hyresregleringen inte kan påverka hyrorna i nyproduktionen. Därmed faller ju också ett av de väsentligaste argumenten för att ha hyresregleringen kvar.

Svagheten med den mening som herr Engström själv har förfäktat är ju just att han diskuterar hyresregleringens kvarvarande som om han därigenom hade hittat ett recept för att pressa ned bostadskostnaderna. Men både i denna debatt i och tidigare debatter har vi ju visat att det duger inte hyresregleringslagen till. Det är en lag som helt godtyckligt håller hyran nere i vissa bostäder alldeles oberoende av om de som bor där har råd att betala eller inte.
Herr talman! Först till herr Ullsten: Det är den verkliga advokatyren han bedriver när han säger att hyresregleringen inte kan påverka hyrorna i nyproduktionen. Det har jag väl aldrig påstått. Jag har sagt att om man slopar hyresregleringen, så gäller den nya hyreslagen, och då påverkar man med hjälp av rekordhyrorna i nyproduktionen det äldre privata fastighetsbeståndet, och det är ju en helt annan fråga. När det gäller barnfamiljerna och recept för att pressa ned kostnaderna betonade jag gång på gång i ett mycket långt anförande att det är det frågan gäller. Men vad som är avgörande är att man inte är beredd att vidta några konkreta åtgärder för att pressa ned rekordhyrorna i nyproduktionen. I stället för att göra detta har man en hyreslag som bidrar till att pressa upp dem, därest man släpper hyresregleringen, och det är det man håller på och kampanjerar för, alltså precis motsatsen till vad man borde göra. Herr Bergman sade att 48 8 såvitt han vet ger ett gott skydd. Det är ju det den inte gör. Den kan inte göra det med de motiv som finns uttalade bakom den. Sedan till reservationen 8 och det här med kostnadsanknytningen. Det är ju så att jag i reservationen 8 har föreslagit att man skall införa en hyresspärr som gör att privata fastighetsägare inte kan ta ut stora retroaktiva hyreshöjningar. Det är inte någon annan princip än den som finns för fastigheter byggda efter 1968, där en privat fastighetsägare icke kan ta ut hela kostnaden, även om den skulle överstiga exempelvis rekordhyrorna i nyproduktionen. Kan man genomföra det i det ena fallet, så kan man genomföra det i det andra. Om det sedan skulle vara så att privata fastighetsägare på grund av sådana bestämmelser i lagen inte skulle vilja vara med och bygga och genomföra exempelvis viss saneringsverksamhet, så har i varje fall inte jag någon anledning att gråta över det, och jag hoppas att inte heller herr Bergman skulle vara ledsen, därest vi blev av med en del privata byggmästare när det gäller bl.a. saneringsverksamheten i låt oss säga Stockholms innerstad.
Herr talman! Det exempel som herr Engström tog är ju just ett exempel där hyreslagens 48 § har en mycket bättre effekt än den gamla hyresregleringslagen, som ju byggde på kostnadstäckning för hyrorna. Det gör alltså inte hyreslagen, men hyresregleringslagen gör det, och det är det som är skillnaden. Sedan vore det intressant om herr Engström kunde visa något exempel på att 48 § i hyreslagen gett en dålig effekt. Sedan 1968 tillämpas hyreslagen bl.a. på nyproduktionen med god effekt, herr Engström.

Herr talman! Det här är egentligen en mycket märklig diskussion. Det förefaller som om själva syftet — att komma till rätta med de höga hyreskostnaderna, speciellt för de lägre inkomsttagarna — skulle vara en bisak och spelet mellan olika uttalanden det centrala. Herr Bergman talade nyss om att bota mässling genom att måla över prickarna.

Jag har en känsla av att huvudfrågan i dag är att tala om att vi bygger så och så många bostäder i vårt land. Det är tacknämligt att vi bygger så mycket. Men den viktigaste frågan är: Hur skall vi kunna hjälpa låginkomsttagarna, pensionärer, partiellt arbetsföra och även låginkomsttagarna bland hantverkare, småföretagare, m. Den frågan har vi inte fått något svar på, utan vi får lyssna till detta resonerande om vad är det och det, vad är skäligt och vad är oskäligt. Vi vet att denna brist på precisa tolkningar åstadkommit en förvirring som under flera år rått i fråga om dessa saker. Vi måste komma ihåg att begränsningen av människornas möjligheter att utnyttja bostäder ligger i priset. Det har man här inte tagit med i beräkningen.

I stället för att uttunna lagstiftningen tycker jag att man skulle skärpa den och försöka skapa en vilja hos de tillämpande organen att verkligen försöka gå från teoretiska resonemang till praktiska åtgärder för att komma till rätta med de olika situationerna. De spekulationsintressen som vi har släppt in på bostadsmarknaden är helt enkelt orimliga. De förekom inom hälsooch sjukvården förr i tiden. Varför har vi sagt att vi skall göra hälsooch sjukvården tillgänglig för alla människor till samma pris? Jo, därför att vi tillmäter hälsooch sjukvården så stor betydelse.

Jag har under många år här i riksdagen försökt att vinna förståelse för att vi borde hindra markvärdestegringen. Vad har resultatet blivit? Jo, vi har under de senare årtiondena fått en av de största markvärdestegringar som vi har upplevt i svensk historia. Dessa markvärdestegringar, som man i äldre tider åtminstone var fullt på det klara med verkningarna av, tycks man nu inte längre bekymra sig för. Så länge vi har mark och bostäder såsom spekulationsobjekt, kan vi aldrig lösa problemet att bereda bostad även åt låginkomsttagare, vilket vi säger oss önska men som vi aldrig har vågat ta ett steg för att försöka åstadkomma.

Samtidigt måste vi också ge möjligheter åt de grupper som borde få hjälp att komma till tals. Tycker någon att det är rimligt — vilket man kunde läsa om i Aftonbladet den 12 maj — med ett pris på 263 000 kronor för en lägenhet som inte var alltför stor. Bostadsrättsinnehavaren skulle betala en del men dessutom skaffa lån. Den som köper en lägenhet för 263 000 kronor räknar helt kallt med att han skall kunna utnyttja de avdrag för räntor som gör att kostnaderna sjunker. Men hur många arbetare eller pensionärer i det här landet har råd att gå in på hyresmarknaden i sådana sammanhang? Vi har gjort en lagändring i fråga om bostadsrättslägenheter. Vilket har resultatet blivit? Har någon av dem som talade vackra ord om samhället avhållit sig från att ta ut priser som helt enkelt har varit oskäliga och som tvingat upp hyrorna för andra? Erfarenheterna visar att vi är tvingade att skärpa lagstiftningen genom att skapa spärrar i stället för att ta bort dem. Jag har i en motion tagit upp de här frågorna. Jag anser att den lagstiftning som vi har bör skärpas och skyddet göras mera effektivt i det praktiska livet i stället för att uttunnas. Det är ansvarslöst av människor som själva har möjlighet att kosta på sig dyra bostäder att icke visa ett uns av förståelse för de människor som är låginkomsttagare. Därför har jag ansett att man inte hade bort låta reglerna gälla under en bestämd tid utan bara föreslå regler som skulle gälla för framtiden. Min tanke är att man borde genomföra en skärpning i det avseendet.

Det talas vackert om att förslagen varit utsända på remiss. Javisst, man remitterar frågorna till olika ämbetsverk, där de anställda själva sitter i en ekonomiskt god ställning och näppeligen lägger märke till att många människor i det här landet har ekonomiska svårigheter att brottas med. Man talar också om bruksvärde. Jag hade velat att utskottet på ett bättre sätt än som görs i propositionen hade angivit vad som är bruksvärde, Det här talet om ”skäligt” och ”oskäligt” — vad är det för någonting? Det är märkligt att man ger sig in på att tala om sådana saker som skäligt och oskäligt, men samtidigt vill man ha en precisering när det gäller lagstiftningen över huvud taget. I bruksvärdet kan man lägga in nästan vad som helst. Skall man tillåta att fastighetsägaren nu skall ta ut priser som är bestämda av samhällsinsatser i olika avseenden? Jag tycker det är fullständigt oskäligt. Jag skulle vilja ha reda på vilken betydelse man lägger in i ordet bruksvärde. Jag tycker inte om sådana där diffusa begrepp som ingen människa kan ta på och som man kan tolka precis som man önskar. Det har också talats om lokaler. Jag bor inte i någon storstad. Uppsala lär för all del vara den femte staden men är litet i förhållande till Stockholm. Vad har där skett med lokalerna i centrum? Jag har varit med om att besluta att det skall byggas varuhus i centrum, men vart har småhandlarna tagit vägen? De har bott kvar i centrum runt varuhusen därför att lönsamheten är förhållandevis stor där även för mindre handlare och andra företagare, eftersom det samlas så mycket människor där. Närbutiker, kvartersbutiker och över huvud taget serviceanordningar försvinner däremot. Skall nu lokalerna släppas fria för spekulationsintressen kommer småhandlare och andra småföretagare att försvinna. Det märkliga är att samtidigt som gruppen av äldre människor i städerna ökar koncentrerar vi servicen till några få punkter i staden. Vi vet att svårigheterna för de äldre att ta sig dit är nästan oöverkomliga på grund av trafiken. Då menar vi att man bör skapa möjligheter att fortsätta den s.k. saneringen.

Utskottet skriver som man brukar göra och försöker förklara bort det ena och det andra för att få en motivering. Jag måste säga att herr Bergman nästan gick utöver vad som kan vara rimligt när han talade om smålokaler för handelsmän och hantverkare och samtidigt blandade in banker och storbolag. Bankerna har i varje fall i Uppsala byggt nya fina palats, och jag har inte sett att de har flyttat in i några små butiker. Jag har inte heller sett att de stora bolagen har flyttat in i kojor, utan de har flotta och fina lokaler, eftersom det är de som har pengarna. Vi har lagt märke till att bankerna går in på fastighetsmarknaden i ökad utsträckning. Genom att de är långivare kan de reglera sina intressen åt två håll.

När man hör lovsången från alla partierna här skulle man önska att man kunde stämma in, men jag hörde inte att någon av sångarna höll rätt ton. Det fattades tydligen en stämgaffel. När jag lyssnade till herr Bergman kunde jag inte följa med. Jag kände inte igen den gamle ombudsmannen. Han har förändrats — jag vet inte om det är med titlarna eller något annat, men något fel måste ha inträffat. Jag frågade herr Ullsten, när han började använda vackra ord, om hans intressen. Vidare tyckte jag verkligen att herr Grebäck, som jag sätter mycket stort värde på, var ute på en galeja som kunde föra honom ganska långt bort. Det märkliga är att den som kommer närmast det jag har yrkat i min motion trots allt är herr Engström. Och för mig spelar inte partitillhörigheten någon roll! Om någon för fram förslag till en förnuftig ordning kan jag inte förstå att exempelvis ett m eller någon annan beteckning efter namnet skulle ha någon betydelse.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 Vad sedan beträffar reservationerna kommer jag att rösta för dem som på det bästa sättet kan medverka till att ge de medmänniskor som har det besvärligt ekonomiska möjligheter att få tillgång till en bättre bostad. Om jag skulle få ge ett litet råd till herr justitieministern skulle det vara: Ta inte så allvarligt på de vackra deklamationerna om syftet med att avskaffa spärrarna i lagstiftningen om hyresoch bostadskostnaderna! Försök i stället att vidtaga sådana åtgärder att lagstiftningen på det här området inte bara uppfattas som en spegelbild av något som den inte är. Herr talman! Jag kan bara beklaga att utskottet har tagit så lätt på sin uppgift. Det är ganska naturligt att utskottet kommer splittrat till kammaren, därför att många intressen som inte rör själva huvudfrågan har kommit till uttryck här. Jag yrkar alltså bifall till min motion och hoppas få förståelse för de synpunkter som jag har framfört där. Vidare kommer jag självfallet att rösta för de reservationer som kan leda till en bättre ordning på det här området än den som råder för närvarande. Jag beklagar att den socialdemokratiska regeringen inte har kunnat åstadkomma ett bättre förslag. Det föreliggande bygger för mycket på tro och för litet på verklighet. Därför hoppas jag att härefter skall komma någonting av tillnyktring och att man skall komma ihåg att den svagaste alltid slås ut i en bristsituation om man tillämpar principen om tillgång och efterfrågan. Och det var den svagare som behövde skyddas, inte herr justitieministern och jag. Vi tillhör dem som har riksdagslön, som är mycket hög i förhållande till vad de grupper har som vi ändå är satta att tjäna.

Herr talman! Debatten om hyresregleringslagen i anslutning till propositionen 103 bör väl nu vara inne i slutskedet. Både utskottsbetänkandet och reservationerna har redovisats inför kammaren. För min del — jag har i utskottet biträtt Kungl. Maj:ts förslag frånsett ett enstaka undantag — kvarstår dock ett behov av att göra en deklaration. Vad jag syftar på är innehållet och motiveringen i motionen 1462 som jag har väckt tillsammans med partikollegerna herr Henrikson i Linköping och fru Nancy Eriksson. Motionsyrkandet återfinnes i utskottsbetänkandet s. 11 under rubriken ”Avveckling av hyresregleringen för lokaler, m.m.”. Problemet speglas också i reservationen 6 a. Utskottets fem socialdemokrater och två ledamöter från moderata samlingspartiet uttalar sig där för ett bifall till propositionens innehåll, som ju går ut på att undanta lokalerna från fortsatt hyresreglering. Sakförhållandet är att såväl bostäderna i enskild förvaltning som lokalerna i tiden har följts åt. Avvecklingen av dessa båda parallella regleringar har emellertid varierat starkt. Medan vi ännu har hyresregleringen kvar på 159 orter i bostadsbeståndet är det i motsvarande grad endast på 16 platser som lokalerna är underkastade reglering. Det förhållandet har sin givna förklaring. Grundtanken i hela systemet med hyresregleringen är ju att den används som ett skydd för konsumenterna i typiska bristlägen. Ifrån detta i och för sig glädjande konstaterande tar emellertid justitieministern ett väl djärvt steg, när han i propositionen förordar en avveckling av hyresregleringen för lokaler vid årsskiftet 1971—1972. Det finns åtminstone tre starka invändningar mot detta förslag. En av dessa invändningar återfinns i propositionen 103 s. 40 och 41. Det gäller Köpmannaförbundets farhågor för att enbart en avveckling av hyresregleringen på lokaler kan leda till en övervältring på lokalhyresgästerna från andra uthyrningsobjekt i samma hus. Köpmannaförbundets grundsyn är således den att förbundet uttalar en klar ängslan för en ensidig avveckling av hyresregleringen för lokaler. Det är i mitt tycke ett synnerligen starkt argument som dock justitieministern inte har velat godta. Den andra invändningen är en hänvisning till en framställning som inkommit från affärsidkarsektionen i Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm. Där uttalas en klar oro inför den marknadsanpassning av lokalhyrorna som blir följden om propositionen går igenom i riksdagen. Detta är en röst ifrån en grupp som är väl kvalificerad att uttrycka en mening. Dyrare hyror kommer naturligtvis att leda till sämre ekonomiska förhållanden för de affärsoch hantverkargrupper som för sin existens är beroende av centralt belägna smålokaler och vilkas omsättning ofta är ganska blygsam med relativt små marginaler. Många av dessa lokalinnehavare klarar inte en marknadsmässig höjning av hyrorna. Men det finns, herr talman, ytterligare ett motskäl till propositionens innehåll beträffande avvecklingen av hyresregleringen för lokaler. Det gäller människornas behov av en viss grundservice i anslutning till bostadsområdena. Detta är 1970-talets stora uppgift i samhället. Under alldeles för lång tid har utvecklingen i samhällsplaneringen nästan som om det vore ödesbestämt utvecklats till förmån för de större varuhusen och storlagren. Nu har den utvecklingen brutits. Samhällsplaneringen kommer åter att söka sig framkomstvägar med krav på placering av butiker och småhantverkare i nära anslutning till sammanhållna bostadsområden. Jag medger att detta är i allt väsentligt en fråga för större tätorter och kanske främst för innerdelarna i stora stadscentra. Många belysande exempel finns i Stockholm, där små butiker ligger sida vid sida varvade med reparationsverkstäder och hantverkslokaler. Här finner vi mycket av storstadens charm och arbetsrytm. Det som finns i denna del av propositionen innebär en risk för en sådan hyreshöjning vilken, som det faktiskt uttrycks i propositionen, är betingad av marknadsskäl och vilken kan avbryta eller försvåra denna verksamhet. Som jag tidigare nämnt har tunga organisationer inom affärslivet inför tanken på ett slopande av hyresregleringen för lokaler uttalat oro för hyreshöjningar av sådan omfattning, att deras allsidiga service till i området boende konsumenter försämras. Jag har med detta inlägg klargjort att jag delar deras oro, och jag anser det därför oklokt av samhället att överlåta åt fastighetsägarna att från sina speciella ekonomiska intressen bestämma storleken på dessa lokalers hyror. Det besväret kan samhället åta sig genom att behålla hyresregleringen för dessa lokaler på just det delvis liberala sätt som utskottsmajoriteten föreslår, Med detta, herr talman, ber jag att till alla delar få yrka bifall till utskottets förslag.